Herr talman! Jag vill först säga att jag tyckte det var trevligt med den ton som Olle Göransson använder i debatten. Jag tycker också att det är värdefullt att han, liksom jag, konstaterade den enighet som finns om den säkerhetspolitiska bedömningen. I den bedömningen ingår också att Sveriges och Nordens läge har blivit mer utsatt. När vi förra året fattade beslut om ytterligare 600 milj.kr. till det militära försvaret trodde Olle Göransson — tror jag — att det skulle vara möjligt att begränsa inflationen till ca 4 26. Det visade sig inte vara möjligt. Inflationen blev i stället drygt 8 20. På det viset försvann ca 270 av de 600 miljoner som både Olle Göransson och jag trodde skulle bli en förstärkning för försvaret. Som Olle Göransson säger konstateras enhälligt i utskottsbetänkandet att man har lagt på försvaret ytterligare uppgifter. Det gäller anslag till flygtekniska försöksanstalten och anslag till utbildning av civila flygförare. Det gäller ett ökat antal som utbildas genom värnplikten och det gäller bättre värnpliktsförmåner, utöver index. Allt detta kostar pengar för försvaret, ungefär 125 miljoner per år. Det innebär att av de 600 miljoner som vi trodde att vi förstärkte försvaret med har det mesta gått förlorat genom att man bakvägen minskat försvarets möjligheter att köpa t.ex. materiel. Jag tycker att det helt enkelt är tråkigt att man inte har följt ÖB:s huvudlinje när det gäller framtiden, nämligen att det skall vara en planering för oförändrad köpkraft. Hade socialdemokraterna följt den linjen, hade de inte behövt gå in och angripa föreslagna beställningsbemyndiganden.

Herr talman! Olle Göransson medger i alla fall att de 250 miljonerna är någonting som försvaret egentligen borde ha, om nu försvaret skulle kompenseras för inflationen. Men jag tycker att han nonchalerade detta väldigt mycket. Han säger: Ja, det är klart att försvaret också får anamma att inflationstakten är litet hög. Vidare säger han att även försvaret, precis som samhället i övrigt, skall spara. Jag är förvissad om att försvaret sparar — säkert mera än samhället i övrigt. Men det finns ändå, vill jag säga, en brist på 250 milj.kr. Det skulle vara intressant att höra om Olle Göransson konkret kan säga något om vad försvaret skall dra in på när det gäller de 250 miljonerna. Vad skall man sluta med? Skall man sluta med utbildningsverksamheten? Skall man sluta köpa materiel? Bller har Olle Göransson något annat förslag? Det skulle, som sagt, vara intressant att få veta det. Beträffande tillgodoräknande av medel vid försäljning av byggnader tillhörande försvaret tycker Olle Göransson att sådant självfallet skall ingå i den stora budgeten. Jag tycker inte att det är självklart, utan jag anser att de medlen skall gå tillbaka till försvaret. Det skulle stimulera försvaret att göra rationaliseringar. På det sättet skulle man kanske göra vissa vinster i det sammanhanget. På robotsidan vill jag framhålla att jag inte vid något tillfälle nämnt att det skulle behövas en minskning när det gäller att kalla in värnpliktiga, exempelvis för reputbildning. Det framgick inte av Olle Göranssons uttalande här. Jag tycker verkligen att de värnpliktiga skall kallas in. Det är viktigt med utbildning. Tyvärr har det alltför ofta hänt att repövningar har fått ställas in. I det avseendet bör också förbättringar ske. Det finns säkert möjligheter att ta itu med robotfrågorna på ett effektivt sätt. Jag tror att det skulle ha varit effektivare om man hade tillsatt en robotberedning i stället för att lägga de här uppgifterna på den s.k. flygmaterielberedningen. Det är ändå litet tryggt att veta att 1984 års försvarskommitté har till uppgift att följa upp även robotsidan. Jag hoppas att kommittén gör det med nit och skärpa.

Herr talman! Jag ställde ett par frågor till Olle Göransson, och jag kan ha förståelse för att han inte hann svara så utförligt under den korta tid han Vi måste få fortsätta debatten om beroende. Det är inte bara en fråga om handelspolitik — även om det är viktigt att ta upp också detta. Det viktiga är att det finns tydliga motsättningar mellan uttalandet i 1982 års försvarsbeslut om anskaffning av viktig militär materiel och den verklighet som vii dag lever i. Speciellt i samband med JAS-projektet finns det en direkt motsägelse — det är alldeles klart.

Vi är beroende, och detta beroende kan i en krissituation utnyttjas — eller hur? Med tanke på den debatt som vi har haft tidigare under de senaste månaderna om USA:s embargopolitik i allmänhet är detta något som vi måste vara oroliga för. Jag har sagt, och det har vi också skrivit i vår motion, att det här framskymtar i regeringens proposition. Det har litet att göra med debatten som Eric Hägelmark har tagit upp, om robotanskaffning och sådana saker. Detta är ett allvarligt problem, och man kan inte bara sopa det under mattan. Om vi inte får elektroniken, såsom den komplicerade plattform som JAS är beroende av, kommer vi inte att kunna använda JAS-planet. Kommer vi i en krissituation och USA säger att vi inte får vissa reservdelar — då kommer vi inte att kunna använda planet. Denna fråga skulle man också kunna rikta till försvarsministern, som sitter här. Hur ser man på problemet? Hur skall det lösas? Här strider de faktiska förhållandena i verkligheten och det som händer i dag direkt emot vad som har sagts tidigare, inte bara i 1982 års försvarsproposition utan under alla år. Vi måste lösgöra oss från beroendet på något sätt. Hela JAS-projektet är ju felaktigt från början till slut, eftersom det har gjort ytterligare beroende möjligt. Jag vill åter ställa min andra fråga till Olle Göransson, eftersom han inte hann svara på den. Anser inte Olle Göransson att vi borde ställa de militära, marina cheferna litet mer mot väggen med anledning av vad som har hänt i samband med ubåtskränkningar och annat sådant? Har de skött sig på det sätt som vi har rätt att fordra?

Herr talman! Jag inser att Olle Göransson är i argumentnöd när han drar in hela statsbudgeten och olika ståndpunktstaganden där, då han skall försöka förklara socialdemokraternas ställningstagande i fråga om försvarsöverenskommelsen och utfallet det här året. Olle Göransson säger med stort eftertryck att det är en engångsföreteelse, att man gjort en begränsning med 270 miljoner. Ja, så är kanske fallet i fråga om index. Men detta är det enda år under vilket vi haft möjlighet att pröva: Hur mycket är kvar av dessa 600 miljoner sedan socialdemokraterna genom andra ställningstaganden gått ifrån de intentioner som fanns i 1982 års försvarsbeslut? Olle Göransson har inte på något sätt försökt att förneka att de medel som tillförts inom försvarsramen och som man inte hade förutsett, innebär ytterligare 125 miljoner utöver de 270 miljonerna. Olle Göransson menar att det militära försvaret inte har tagit sitt ansvar för att hålla nere kostnaderna. I stor enighet har Olle Göransson och jag varit med om ställningstaganden som innebär att man successivt minskar antalet anställda i det militära försvaret, så att man kan spara 8 000 milj.kr. under en tioårsperiod.

Den hade faktiskt varit ca 500 miljarder lägre.

Herr talman! Jag tycker att det är beklagligt och mycket sorgligt att man inte kan få svar på sina frågor på ett öppet sätt. Det som Olle Göransson sade nu var inget svar på min fråga. Det är klart att alla var överraskade över att det i djupaste fredstid kom in ubåtar på svenska vatten. Det är ingen som har räknat med sådant. Men det var inte detta det handlade om utan det gällde det ansvar vi kan kräva av de militära myndigheterna och de militära cheferna, av de avdelningar som har att följa den internationella utvecklingen, operativa avdelningar och andra sådana. De har inte följt upp vad som hänt på detta område. Det visar sig ju nu att miniubåtar, som var en sådan stor händelse, har funnits tidigare; det är inte något nytt heller för oss som är något äldre. Sådana fanns ju redan under det senaste kriget. Japanerna hade dödsflygare och de hade motsvarande ubåtar också. Det är där det ligger: Man har inte följt upp detta utan säger att det är något nytt. Det finns ju exempel i militärlitteraturen att det har funnits miniubåtar. Men de svenska marina planerarna visste ingenting. Det är just om Olle Göransson också får ta på sig ett visst ansvar för försvarsutredningar och sådant. Det borde naturligtvis ha kommit upp där. Men sådana här frågor skall väckas av de militära experterna, de skall föra fram frågorna till de civila befattningshavarna och politikerna i försvarsutredningar och annat. De skall rapportera att här pågår detta eller detta och att det bör bli klarlagt. Det är det vi skall angripa och inte tala om att vi är överraskade. Sedan till detta med bindningen. Svara på denna fråga! Jag utmanar er alla som sitter här: Försvarsministern, Per Petersson, högerns representant, Gunnar Björk i Gävle, som tydligen har gått ut, Olle Göransson, Eric Hägelmark. Svara på frågan om inte JAS-projektet är någonting som strider direkt mot vad som står i 1982 års proposition. JAS-projektet innebär ett beroende som gör oss bundna till USA och NATO. De kan stoppa tillverkningen och underhållet av våra flygplan, och det strider direkt mot vad som sades i 1982 års proposition och som jag citerat här. Det står i utskottets betänkande och i vår motion. Törs ni inte gå upp och svara på den frågan och medge att det är på det sättet? Detta är ju allvarligt. Jag tar gärna emot era repliker.

Herr talman! I försvarsutskottets betänkande nr 9 behandlas under punkt 18 civilförsvarets fortsatta utveckling. Under en följd av år har det redovisats omfattande brister i civilförsvarets krigsorganisation. Det gäller främst räddningsenheternas organisation, utrustning och utbildning. Det är av stor vikt att civilförsvarets enheter, som kommer att behöva träda i funktion redan i ett inledningsskede av ett eventuellt krig, har sådan utbildning och utrustning att de är direkt användbara efter en mobilisering och att de har hög mobiliseringsberedskap. Försvarsministern prioriterar också åtgärder för att så skall bli fallet. Men på en punkt är han inte beredd att tillstyrka en förbättring. Det gäller övningsverksamheten för civilförsvarets s.k. A-enheter, dvs. de enheter som är viktigast i räddningsarbetet. I motion 594 föreslår vi moderater i överensstämmelse med civilförsvarsstyrelsens programplan att dessa enheter skall övas vart tredje år, i stället för som nu, vart fjärde. Utskottet skjuter denna fråga framför sig och hänvisar till den arbetande försvarskommittén. Vi tycker att det med hänsyn till beredskapsaspekten är att beklaga och reserverar oss till förmån för motionsyrkandet. Jag yrkar bifall till reservation 12. Utskottet behandlar också frågan om andningsskydd till befolkningen. Enligt 1982 års försvarsbeslut skulle behovet för hela befolkningen, inbegripet behovet av skydd också för de minsta barnen, vara tillgodosett vid utgången av budgetåret 1992/93. I förra årets budgetproposition föreslog regeringen en förskjutning på tre fyra år. Det förslaget kritiserades av ett enigt försvarsutskott. När regeringen nu återkommer har förseningarna i anskaffningsplanen minskats ned till två år. Först om nio år skulle vi alltså vara färdiga med produktionen. Fru talman! Bristen på andningsskydd för befolkningen är allvarlig. Under decennier har denna fråga ältats. Fortsatta förskjutningar i anskaffningsplanen av den storleksordning som nu föreslås kan vi inte acceptera. I reservation 13 yrkar moderaterna och centern därför att slutleveranserna av andningsskydd skall vara genomförda under budgetåret 1992/93. Jag yrkar bifall till den reservationen. Fru talman! Under punkt 27 behandlas anslagsfrågor för övrigt totalförsvar, bl.a. civilbefälhavarkansliernas personalbehov. Också i denna fråga påtalades i samband med 1982 års försvarsbeslut brister och att det var nödvändigt att förstärka civilbefälhavarkansliernas resurser, så att de kunde klara de omfattande arbetsuppgifter som de hade ålagts. Detsamma har nu uttalats från försvarets rationaliseringsinstitut i dess rapport om ledningen av de civila delarna av totalförsvaret. För att understryka det angelägna i detta vill vi ge regeringen till känna att resterande tjänster av de förutsatta personalförstärkningarna skall tillföras under budgetåret 1986/87. Jag yrkar bifall till reservation 19, som är en gemensam reservation från moderaterna, centern och folkpartiet. Jag vill slutligen ta upp ytterligare en punkt, där utskottet emellertid är helt enigt. Det gäller frågan om barnomsorgen i krig. Planeringen på detta område har länge varit eftersatt. Därför har frågan tagits upp i motioner från moderaterna och centern. Utskottet fäster stor vikt vid att kommunernas planering förbättras på detta område och framhåller betydelsen av en fortlöpande översyn av planerna. Eftersom utskottet så starkt har betonat det angelägna i att bristerna rättas till, förutsätter vi motionärer att så också blir fallet och att frågan följs upp i kommuner och län. Fru talman! Jag har på denna punkt inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag skall behandla de frågor som berörs i reservationerna 4,7, 8, 16 och 17 i försvarsutskottets betänkande 1984 85:10. Jag börjar med punkt 7 Det militära försvarets fortsatta utveckling. Där behandlas bl.a. luftförsvaret. I motion 594 från moderaterna uttalas att luftförsvaret utgör en nyckelfunktion i det svenska försvaret. Kraven på luftförsvaret skärps bl.a. genom tillkomsten av s.k. kryssningsrobotar. Motionärerna anser att luftförsvaret på 1990-talet bör tillmätas stor betydelse i arbetet inför försvarsbeslutet 1987. Detta följs upp med ett förslag till uttalande i reservation 4 av moderaterna i utskottet. I regeringens anvisningar för perspektivplanering, fas A, anges att studierna skall bedrivas med utgångspunkt i att försvarsmaktens ram efter budgetåret 1986/87 är i huvudsak oförändrad och att planeringen skall genomföras i fast pris, dvs. med oförändrad köpkraft såsom ekonomisk grund. Enligt regeringens direktiv skall överbefälhavaren vidare studera vilka åtgärder utöver hittills planerade som kan vara motiverade inom luftförsvaret för att komplettera jaktflyget. I perspektivplanen, del 1, anger överbefälhavaren att studiearbetet under fas A i vad avser luftförsvaret har koncentrerats till att finna kompletterande åtgärder till nu befintliga och inplanerade system för att därigenom utveckla luftförsvaret till de framtida behoven. Områden där en förstärkning enligt överbefälhavaren är angelägen är bl.a. luftvärnsrobotar, typ III, jaktrobotar med längre räckvidd, signalsökande robotar, störsystem, förbättrad flygbaskapacitet samt luftbevakningsoch stridsledningssystemens uthållighet. Det finns således många åtgärder avsedda att stärka vårt luftförsvar som överbefälhavaren inom ramen oförändrad köpkraft anser att man särskilt bör studera. Någon vägning av ett utökat antal jaktdivisioner har däremot inte ägt rum. Regeringen har i anvisningarna för perspektivplanering, fas B, angivit att mål för de fortsatta studierna avseende luftförsvar skall vara en balanserad långsiktig utveckling av luftförsvarets olika komponenter. Resultaten av planeringsarbetena kommer att ingå i underlaget för 1984 års försvarskommitté och därmed för försvarsbeslutet 1987. Med anledning härav finns det ingen anledning att bifalla reservation 4, varför jag yrkar avslag på densamma. Nästa punkt i detta betänkande rör ubåtsskyddet, som också tas upp i reservationerna 7 och 8. Låt mig först slå fast att både regeringen och utskottet har uttalat att kränkningarna av svenskt territorium aldrig kan accepteras. Respekten för vår säkerhetspolitiska linje kräver att vi redan i fredstid ingriper med största fasthet mot sådana kränkningar. Riksdagen har också på regeringens förslag beslutat om ökad satsning på ubåtsskyddet. Ny materiel och utbildning är ett par exempel. De insatser som gjorts av marinen vid de senaste incidenterna visar ju också att vi menar allvar och att militären har fullmakt att använda vapen om så behövs. Att det inte har givit resultat är en annan fråga, men vi får inte glömma att ubåtsjakt är någonting svårt, och vi känner inget land som hittills lyckats tvinga upp någon främmande ubåt. I reservation 7 vill de borgerliga ledamöterna att de helikoptrar som är under modifiering snabbare skall tillföras ubåtsskyddet. Det pågår modifiering av tre helikoptrar från marinen och fyra från flygvapnet för ubåtsjakt. Ombyggnaden beräknas vara klar den 1 juli 1985 och den 1 oktober 1986. Överföring av helikoptrarna från flygvapnet till marinen har planerats ske med två stycken 1987 och två under 1989, i takt med att utbildade besättningar tillförs organisationen. Enligt uppgift från överbefälhavaren skulle en tidigarelagd överföring endast marginellt påverka utbildningstakten och ubåtsskyddet. Utskottet finner inte anledning att frångå ÖB:s bedömning, och för övrigt finns helikoptrarna tillgängliga även om de finns kvar hos flygvapnet. Därför yrkar vi avslag på reservation 7. beställningen av fyra kustkorvetter skall ske snabbare än som föreslås i budgetpropositionen. Två nya kustkorvetter tillförs marinen hösten 1985 och våren 1986. Enligt ÖB:s ubåtsskyddsplan tidigareläggs den planerade anskaffningen av ytterligare fyra enheter, och regeringen har redan beslutat om projektering av dessa fyra korvetter. Beställningsbemyndigande har beräknats för denna anskaffning och regeringen kan medge beställning av fartygen så fort framställning har inkommit. Utskottet finner inte anledning att besluta annorlunda. Det kan t.o.m. vara bra att inte skynda på beställningarna, då den tekniska utvecklingen går mycket snabbt på detta område. Jag yrkar avslag även på reservation 8. Nästa punkt behandlar anslagsfrågor för det ekonomiska försvaret. Under detta delprogram finns det två borgerliga reservationer, nr 16 från folkpartiet och nr 17 från moderaterna. Folkpartiet vill minska anslaget Beredskapslagring och industriella åtgärder med 20 milj.kr., vilket motsvarar vad regeringen under anslaget har beräknat för beklädnadsprogrammet, utöver vad ÖEF har förordat i sina alternativförslag B och C. Reservanterna menar att behovet av industripolitiska åtgärder för tekoindustrin enligt deras uppskattning har minskat gradvis. I den moderata reservationen pekar man på att det finns stora brister inom kemioch metallprogrammen, som inte tillgodoses i budgetpropositionen. Reservanterna förordar en omdisponering av medel som innebär att programmet Beklädnad minskar med 20 milj.kr., medan samma belopp tillförs delprogrammen Kemiska produkter m.m. och Metaller m.m. Utskottet konstaterar att regeringen redan har minskat anslaget för beklädnadsprogrammet och att denna minskning är motiverad från beredskapssynpunkt. En ytterligare nedskärning vill utskottet inte biträda. Inte heller anser utskottet att det finns tillräckliga skäl att förorda en omfördelning av medlen från Beklädnadstill Kemioch Metallprogrammen, utan vi föreslår att reservationerna 16 och 17 avslås. Innan jag går över till betänkande nr 10 vill jag kommentera vad Oswald Söderqvist tog upp i sitt anförande om skyddsområdena i bl.a. Blekinge skärgård. Han hänvisade till motion 466 som begär en kraftig minskning av de militära skyddsområdena. Jag konstaterar bara att 1980 tillsattes en utredning just för att se över skyddsområdenas omfattning och betydelse. Utredningen beräknas lägga fram ett betänkande under hösten 1985 med förslag om hur det kommer att se ut i framtiden. Därför är motionen redan tillgodosedd, och utskottet föreslår att den avslås. Jag kan dessutom säga att från Blekinges sida har man själva tagit initiativ för att tala om för utredningen att det finns förutsättningar att minska skyddsområdenas omfattning, för att förbättra möjligheterna för turismen i länet. Ett arbete är alltså på gång, och därför finns det inte anledning att i dag besluta någonting annat när det gäller den vpk-motionen. Jag går därför över till att behandla försvarsutskottets betänkande 1984/85:10 och reservationerna 1 och 2 i detta betänkande. Ett omfattande program för minskning och omstrukturering av beredskapslagringen av olja och oljeprodukter har antagits av riksdagen på regeringens förslag. Förändringar i konsumtionen m.m. av dessa produkter gör det nödvändigt att vidta åtgärder som anpassar beredskapslagringen till behoven både i fredstid och vid en avspärrning. Detta ställer stora krav både på oljebolagen och på tillsynsmyndigheten ÖEF. I propositionen anvisas de medel som ÖEF begär på grund av det förändrade lagringsprogrammet. Däremot har inte regeringen tillmötesgått kravet från ÖEF på att senarelägga den statliga lagringen av motorbensin och gasol med ett resp. två år. I reservation 1 tar de borgerliga ledamöterna fasta på skrivelsen från ÖEF om en senareläggning av programmet och yrkar på att riksdagen skall uttala sig för en sådan förändring av regeringens förslag. Utskottet påminner om att de riktlinjer för regeringens beräkning av beredskapslagringens omfattning som nyligen godtagits inte innebär att regeringen är formellt bunden av det lagringsbehov som redovisats för riksdagen, utan kan beakta förändringar i konsumtion m.m. Det ankommer på regeringen att besluta om sådana förskjutningar i tidsplaner för lageruppbyggnad och utförsäljning som aktualiseras i motion 2873 och i reservationen. Utskottet framhåller dock att alla förändringar i oljelagringen bör ske på ett sådant sätt att beredskapens krav vid varje tidpunkt är tillgodosedda. Av betydelse är också att landets raffinaderikapacitet upprätthålls på en ur beredskapssynpunkt tillräckligt hög nivå. I övrigt hänvisar utskottet till sitt uttalande i försvarsutskottets betänkande 1984/85:6, där utskottet sade sig räkna med att regeringen och tillsynsmyndigheten noga följer utvecklingen och vidtar erforderliga åtgärder för att minska de problem som kan uppstå. I detta betänkande behandlas också motion 1709 från allmänna motionstiden. Däri krävs att regeringens beslut om inköp av råolja från Iran skall upphävas. Frågan har tidigare behandlats i utskottet och kammaren, och statsrådet Birgitta Dahl har uttalat sig med anledning av frågor i kammaren. Dessutom är frågan föremål för granskning i konstitutionsutskottet. Utskottet föreslår att riksdagen inte gör något ytterligare uttalande, varför jag föreslår att reservation 2 avslås. I övrigt, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande nr 10.

Fru talman! I reservation 4 har vi från moderaterna pekat på att man bör ägna större uppmärksamhet åt frågorna om luftförsvaret. Utvecklingen i vår omvärld ställer ökade krav på ett svenskt luftförsvar. Vi menar att man särskilt bör betona detta i de uppgifter som nu ges till försvarskommittén. Mats Olsson säger att ÖB inom ramen för oförändrad köpkraft har möjligheter att genomföra en sådan planering. Det är just detta som är frågan och som vi tidigare i dag har angripit. Man kommer inte att ha en oförändrad köpkraft inom försvaret. Dels har man gjort minskningar genom att försvaret inte får ersättning för hela inflationen, dels har man ålagt försvaret nya uppgifter utan att kompensera med ytterligare medel. Försvaret har alltså inte oförändrad köpkraft, och det är svårt att inom ramen genomföra planering för en ökad förstärkning av luftförsvarsuppgifterna, närmast jakten när det gäller de nya JAS-flygplanen. Vi har också pekat på att man nu verkligen bör se till att få de resurser som behövs för ubåtsjakt. När man nu skall föra över helikoptrar från flygvapnet till marinen, sker detta så långsamt att den sista överföringen enligt planen sker först 1989, alltså tidigast om fyra år. Vi tycker att det är en alltför långsam takt. Man bör alltså i ett tidigare skede överföra resurserna till ubåtsskyddsverksamheten inom marinen. Till slut till frågan om kustkorvetterna. Där är man inte beredd att ge överbefälhavaren de bemyndiganden som behövs.

Fru talman! Jag skall inte kommentera stödet till tekoindustrin som sådant. Jag vill bara påminna Mats Olsson om att regeringen har i programmet för beklädnad föreslagit en höjning med 20 miljoner utöver vad ÖEF har föreslagit. Jag anser att försörjningsberedskapen i vad gäller kläder och skor inte motiverar en sådan höjning. Just när det gäller kläder och skor har jag en känsla av att beredskapen är bäst. Det finns en hel del hemma i garderoberna hos svenska folket. Så de föreslagna 20 miljonerna kan man spara och säkert använda mer effektivt inom det svenska försvaret.
Fru talman! När det gäller resurserna till luftförsvaret skall jag inte ytterligare utveckla det jag tidigare sagt. Jag skall bara hänvisa till vad Olle Göransson sade om ekonomin och förutsättningarna för att skaffa ytterligare resurser. Det är angeläget att understryka att allt vad som krävs inom försvaret också kräver ökade anslag. De pengarna, Olle Aulin, finns inte i dag. I takt med att landets ekonomi förbättras kommer det också att finnas förutsättningar för att skaffa mer pengar för ett eventuellt förbättrat luftförsvar. För dagen finns det inget annat alternativ än att försöka planera inom de ramar som finns. När det gäller detta att helikoptrarna skulle överföras till marinen i en alltför långsam takt finns det mycket att säga. Att helikoptrarna finns kvar i flygvapnet innebär inte att de är obrukbara för ubåtsjakt. De kan användas precis på samma sätt som är tänkt att de skall användas när de är modifierade. Vad som däremot är viktigt att påpeka är att dessa helikoptrar också skall användas i flygvapnets verksamhet för räddningstjänst och många andra uppgifter. Vi kan inte räkna med att flygvapnet omedelbart får motsvarande nya helikoptrar till sin verksamhet. Därför har dessa helikoptrar stor betydelse såväl för ubåtsskyddet som för flygvapnet. Dessutom finns det en överenskommelse mellan parterna om att man skall tillämpa den takt som riksdag och regering nu kommer att föreslå. Även i fråga om kustkorvetterna finns det mycket att säga. Jag tror att det, som vi sagt tidigare, är bättre att göra en balanserad beställning av kustkorvetter. När man bygger en så stor serie fartyg är det viktigt att man inte gör hela beställningen på en gång och bygger båtarna i en alltför snabb takt. Det kräver situationen i alla fall inte. Till skillnad från vad Olle Aulin och flera andra här föreslagit tycker vi att det är bättre att man gör så som regeringen har föreslagit. Då kan man fortlöpande utnyttja den nya tekniken. Man kan också dra nytta av de erfarenheter som vinns av de redan byggda fartygen och av de provturer som görs under den tid då båtarna är i funktion i ubåtsjakten. Det kommer alla att ha glädje av under tiden som ubåtsskyddet byggs upp. Därför finns det ingen anledning att i dag forcera fram ett program vare sig när det gäller helikoptrarna eller när det gäller kustkorvetterna.
Fru talman! Detta var mycket av den obotfärdiges förhinder. Jo, situationen kräver en snabb förstärkning av ubåtsjaktsmöjligheterna. Det är därför vi trycker på när det gäller ett snabbare överförande av helikoptrarna och ett snabbare framtagande av kustkorvetterna. Jag kan inte tänka mig att de representanter som Mats Olsson har så nära till nere i Blekinge ställer upp på hans resonemang, att vi skall skynda långsamt när det gäller att förstärka våra ubåtsjaktsresurser. Vi har inte pengar, sade Mats Olsson. Jo, Mats Olsson, pengarna finns. Vi har anvisat möjligheter att ta fram dem. Det är en fråga om prioriteringar. Och, Mats Olsson, det finns ingenting som är viktigare än att vi har resurser som är tillräckliga för att slå vakt om landets fred och frihet.
Fru talman! Jag vill än en gång uppmärksamma Olle Aulin på att det inte finns någon anledning att handla i panik när det gäller ubåtsskyddet. Vi är ju inte i den situationen att det är risk för krig eller att åtgärderna på annat sätt är brådskande. Alla berörda instanser följer intensivt utvecklingen, inte minst den tekniska, som förändras dagligen. Detta nämnde jag tidigare. Även för Karlskronavarvet — jag förstår att Olle Aulin tänkte på det när han talade om mina närstående kontakter — är det bra om beställningen och utvecklingen av de fyra nya kustkorvetterna sker i en balanserad takt. Om det skall ske på det sätt som moderaterna vill, kommer man att få en toppbelastning som man inte kan klara med nuvarande resurser. Karlskronavarvet har under en följd av år anpassat sin organisation så att den stämmer med de beslut som vi har fattat i riksdagen om marinens och försvarets omfattning. Det skulle vara förödande om varvet helt plötsligt skulle få stora beställningar som man inte klarar av utan att öka sin produktionsapparat för att därefter snabbt dra ned den igen. Därför är det bättre, både från teknisk synpunkt och för varvets vidkommande, att beställningarna sker enligt de förslag som regeringen har lämnat. Så vill jag bara säga några ord till herr Hägelmark. När det gäller tekoindustrin är det ju så att de 20 miljonerna ändå utgör en minskning av det totala belopp som gällde tidigare. Man kan inte helt plötsligt bara överge tekoindustrin ur beredskapssynpunkt. De medel som satsas från ÖEF och från regering och riksdag på detta område har ju stor betydelse för sysselsättningen inom tekoindustrin och för att vi skall ha kvar en industri inom landet som kan kallas tekoindustri. Minskar vi beredskapslagringen för snabbt, så slår vi ut stora delar av tekoindustrin, och sedan blir vi helt beroende av utlandsimport på detta område.

Fru talman! Det var intressant att höra det här meningsutbytet mellan Mats Olsson och Olle Aulin. Nu fick vi av Mats Olsson veta det verkliga skälet till att regeringen och den socialdemokratiska utskottsmajoriteten inte vill hörsamma ÖEF:s bestämda önskan, uppmaning och krav på en överföring av 20 milj.kr. ifrån beklädnadsprogrammet till kemioch metallprogrammet. Det är sysselsättningsskäl! Men det är ju faktiskt inte sysselsättningsskapande åtgärder som överstyrelsen för ekonomiskt försvar sysslar med. Vi sysslar med försörjningsberedskapen — jag säger vi därför att jag har nöjet att sitta i styrelsen sedan åtskilliga år. Visst innebär det ibland ett stöd åt sysselsättningen, men sådana uppgifter ligger ju på andra konton, i ett annat departement, och nu handlar det om försvarsanslag. ÖEF framlade från början den aktuella omfördelningen som sitt huvudförslag. Sedan har regeringen gjort sin prioritering på beklädnadsprogrammet. ÖEF:s förslag innebär, i enlighet med vad vi reservanter yrkar i reservation till försvarsutskottets betänkande 9, att man satsar ytterligare 5 milj.kr. på kemiprogrammet och 15 milj.kr. på metallprogrammet och minskar beklädnadsprogrammet med motsvarande belopp. Här finns det ett mycket stort behov av att vi förbättrar vår försörjningsberedskap och vår beredskap inte bara för krig och ofred utan också för fredskriser. Vi är oerhört beroende av bl.a. legeringsmetaller, och vi skulle, om det blev en kris t.ex. runt Sydafrika, komma i en mycket besvärlig situation. Då är det den obotfärdiges förhinder att tvärtemot den myndighet som kan dessa frågor hävda att det är angeläget att lägga pengarna på ett program där vi faktiskt kan klara ett ganska långt krig eller en lång avspärrningssituation, till skillnad från vad som är fallet beträffande de andra programmen. Fru talman! Jag vill också gå direkt in i polemik om Iranoljan med Mats Olsson. I svepande ordalag förklarade han att man anser att beslutet om inköp av viss kvantitet olja från Iran är rätt och riktigt och att det inte behövs något uttalande från riksdagens sida. Det tycker alltså den socialdemokratiska utskottsmajoriteten. Jag ber i det här avsnittet att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i betänkande 10. Vad är det då som hänt när det gäller det här egendomliga och minst sagt absurda regeringsbeslutet, som fattats i hemlighet?

Vi skaffar vår olja normalt på mycket närmare håll, bl.a. därför att den där är billigare — fraktkostnaderna blir lägre. Nu säger vi borgerliga i vår reservation att vi åtminstone måste se till att det här köpet av Iranolja, om det nu skall genomföras, inte blir dyrare än vad fallet skulle bli med ett köp på närmare håll. Då säger de socialdemokratiska utskottsledamöterna: Det behövs inget sådant uttalande — absolut inte. Jag frågar: Varför inte? Är det inte riksdagen som skall ha ett ord med i laget nu? Jag vill vända mig till Mats Olsson, denne värderade ledamot av kammaren, eftersom han för socialdemokraternas talan här, och fråga: Varför skall man över huvud taget framhärda beträffande detta inköp? Kan Mats Olsson här i kammaren ge något rimligt skäl till detta, i den lagringssituation som vi befinner oss i och som jag nyss skisserat, där vi dessutom har ont om pengar? Om vi framhärdar kan det bli en betydande förlust för staten. Huruvida denna förlust skall drabba ÖEF:s anslag eller tas från något annat konto är inte känt. Det är ju, som jag nämnde, ett hemligt regeringsbeslut, och därmed är det mycket som är fördolt.

Därmed säger socialdemokraterna att överstyrelsen för ekonomiskt försvar inte kan det här och att den har fel — det är innebörden. ÖEF har faktiskt sagt att man inte klarar den här uppbyggnaden av lagren helt enkelt därför att det inte går att bygga förvaringsanläggningar— lageranläggningar — för motorbensin och gasol hur som helst. I fråga om detta måste säkerhetsföreskrifter gälla, och man måste också ta hänsyn till vad de byggföretag som får uppdraget att färdigställa dessa lager rent fysiskt kan uträtta. Från borgerligt håll begär vi därför en senareläggning med ett resp. två år av upplagringsmålen. Detta var egentligen det enda som var riktigt korrekt i den beskrivning som Mats Olsson gav av situationen. Det är faktiskt mycket konstigt att regeringen och socialdemokraterna i utskottet så bestämt måste gå emot vad den myndighet säger och ber om som har uppdraget och som rimligen också kan det här bättre än politiker. Vi har ju överlåtit ansvaret för oljelagring, gasollagring och försörjningsberedskap till ÖEF. Då måste man väl rimligen också kunna följa ÖEF:s önskemål och uttalade krav. O.K. Mats Olsson kan, fru talman, säga att socialdemokraterna inte har bundit sig vid att lagringen skall slutföras vid den tidpunkt som har angetts i regeringens proposition. Nej, det går helt enkelt inte. Det är fysiskt omöjligt. Det är därför som det är så märkvärdigt att inte socialdemokraterna kan rätta sig efter verkligheten.

Den nya styrelsen måste också få de resurser som krävs för att informera svenska folket om nödvändigheten av vaksamhet. Desinformation innebär ju i korthet att en presumtiv fiende — det kan vara en stormakt, vilket det oftast är —- försöker vilseleda ett annat lands befolkning. Vi har sett många skrämmande exempel på detta, men vi är inte på långt när klara över all den desinformation som väller över oss. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2i försvarsutskottets betänkande 10. Jag har även berört reservation 17 i betänkande 9 liksom reservation 18 i vilken vi från borgerligt håll gemensamt yrkar på ett uttalande beträffande behovet av åtgärder mot desinformation. Jag yrkar även bifall till dessa reservationer.
Fru talman! Göthe Knutson påstår att beredskapslagringen inte har med sysselsättningsskapande åtgärder att göra. Jag vill då understryka det jag sade tidigare, nämligen att en alltför snabb förändring på detta område skapar sysselsättningsproblem inom'tekoindustrin. Det finns många exempel på att nedläggningshotade industrier både inom textilbranschen och inom skobranschen har uppvaktat ÖEF om hjälp och stöd för att få möjlighet att fortsätta produktionen. ÖEF har emellertid inte kunnat upprätthålla den tidigare takten i beredskapslagringen, och därför har det många gånger hänt att industrierna blivit tvungna att lägga ned verksamheten. Det är viktigt att det finns en tanke bakom all nedskärning och avveckling av den här typen av beredskapslagring. I annat fall slår nedskärningen hårt på sysselsättningen. Jag håller emellertid med Göthe Knutson om att sysselsättningsskälen inte är det primära. Jag vill erinra om att moderaterna Hans Nyhage och Arne Svensson i ett annat sammanhang har väckt en motion med yrkande om att riksdagen skall besluta att det s.k. äldrestödet till tekoindustrin skall utgå med 9 26 under budgetåret 1985/86. Äldrestödet, om något, är en sysselsättningsskapande åtgärd. Det finns alltså olika intressen på detta område. Som jag sade tidigare är det fråga om en balansgång som man måste göra för att inte rasera verksamheter av det slag vi nu diskuterar. Beträffande Iranoljan har jag, Göthe Knutson, inte sagt att det är rätt och riktigt att direkt gå ut och köpa råolja av Iran. Det finns emellertid många skäl att göra det. Handelspolitiska och andra skäl gör att man måste fullfölja vissa åtaganden. Det finns inget hemlighetsmakeri bakom detta. Statsrådet Dahl har vid något tillfälle här i kammaren svarat på en fråga i det här ärendet, och i utskottet har vi fått upplysningar av statssekreteraren om hur det ligger till och hur regeringen kommer att behandla frågan. Statsrådet Dahl har bl.a. sagt att eventuella oljeinköp från Iran skall genomföras på strikt kommersiella villkor samt att de skall ske till ett pris som innebär att oljan fritt Sverige inte kommer att betinga ett högre pris än vad som gäller för motsvarande kvalitet och kvantitet från närliggande normala inköpsställen. Regeringen är alltså medveten om att man inte kan köpa olja från Iran utan att följa de vanliga affärsprinciperna. Jag vill understryka att det finns många skäl för regeringen att köpa olja från Iran — det är alltså inte bara för att skoja med Göthe Knutson som man gör det. Jag ber att få återkomma till frågan om beredskapslagring av motorbensin och gasol i min nästa replik.
Fru talman!

Att man klargör för majoriteten här i riksdagen att verksmyndigheten anser en omfördelning vara absolut nödvändig hjälper tydligen inte. Majoriteten kör bokstavligen över dem som skall syssla med detta. Det gör man för att åstadkomma sysselsättningsskapande åtgärder, vilket — jag upprepar detta — inte är en primär uppgift för överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Argumenteringen är egendomlig. Det hjälper inte att Mats Olsson blandar in ett par moderata motionärer, som givetvis med all rätt och säkert på goda grunder motionerar till förmån för sin hembygd. Men det är inte så att Hans Nyhage och hans medmotionär har motionerat om att pengarna skall tas från anslagen för försörjningsberedskapen, allra minst från anslagen till metalloch kemiprogrammen. När det gäller Iranoljan åberopar Mats Olsson handelsavtal. Det handlar faktiskt inte om det. Det handlar om ett hemligt regeringsbeslut, där vi inte får veta varför. Sedan får vi lov att gissa. Och jag upprepar att det är mycket egendomligt att man håller fast vid att man tänker göra detta köp, samtidigt som man skall minska våra råoljelager med 1,7 miljoner kubikmeter. Den kvantitet det handlar om är faktiskt mycket stor. Det rör sig om ungefär en tredjedel av den kvantitet man nu skall minska med.
Fru talman! Helt kort! När det gäller tekoindustrin är det inte så att vi vägrar att omfördela enligt ÖEF:s förslag. Här sker ständigt en förändring av de planer som tidigare gällt. Jag vill understryka att det — precis som vi har sagt i utskottet — är viktigt med en omfördelning mellan olika delprogram. Det sker ju en utveckling, och det som var riktigt att beredskapslagra för fem år sedan är inte riktigt att lagra i dag. Denna utveckling kommer att ske fortlöpande, och den följs noga både av myndigheten och av regeringen. Och regeringen vidtar åtgärder i den takt som det finns förutsättningar för ur ekonomiska och andra synpunkter. Beredskapslagring av motorbensin och gasol är ett mycket svårt område. Vi är medvetna om att ÖEF har bekymmer med att klara de korta och hårda ramar som fastställts av regeringen och riksdagen. Men vi går inte emot ÖEF. Här har man en målsättning som är tuff, och det gäller att med alla medel försöka klara uppgiften. Jag vet att det pågår arbete runt om i landet för att tillgodose de olika lagringsbehoven. Man förändrar tidigare lagring i tankar och bergrum till att stämma med de nya kraven när det gäller både motorbensin och gasol. Gasolen medför det största bekymret, men även på det området hoppas och tror jag att detta kommer att klaras — om inte inom den tid som här förutsatts så i alla fall inom rimlig tid. Och som redan framhållits finns det förutsättningar för regeringen att medge förändringar av det program som tidigare har fastlagts.
Ett talesätt är att man sätter sig på två stolar. Jag tycker att Mats Olsson har satt sig på flera stolar när han nu försöker förklara detta med lagringen. Han gör bl.a. gällande att det här skulle vara en tuff målsättning som skall klaras, kosta vad det kosta vill. Tänk om Mats Olsson och socialdemokraterna i övrigt hade samma tuffa målsättning då det gäller den fråga som Olle Aulin debatterade med Mats Olsson nyss, nämligen beställningen av kustkorvetter. Men då är det tydligen en förfärlig massa svårigheter. Enligt Mats Olssons resonemang om kustkorvetterna gäller det att absolut inte vara tuff då det gäller att skydda oss från inkräktare som kommer med ubåtar på svenskt territorium. Mats Olsson anförde tidigare att vi inte skulle vidta några panikåtgärder. Nej, det är inte panik. Men vi konstaterar nu att vi befinner oss i en situation där det skall säljas ut råolja i en takt som är oförsvarlig — det har vi framhållit i våra motioner och reservationer. Samtidigt skall denna minskning av de statliga lagren ersättas med en lagring av förädlade produkter — motorbensin och dessutom gasol. Och det är fysiskt omöjligt att åstadkomma dessa lager. Då säger socialdemokraterna att det gäller att vara tuff. Det är ett resonemang som är minst sagt egendomligt.

Fru talman! Samstämmigheten när det gäller frågorna om vårt försvar är i år, liksom föregående år, relativt stor. Det är endast marginella skillnader som kommer till synes i de reservationer som fogats till betänkandet. Detta är bra! Vad som är skada är den enighet som samtliga partier visar när man yrkar avslag på förslag till åtgärder som skulle leda till rationaliseringar. Det är beklämmande att förslag — framkomna genom kontakter med människor som arbetar ute på fältet, förslag som stöds av överbefälhavaren, ÖB - lämnar utskottets ledamöter helt oberörda. Talet om att man vill åstadkomma resultat genom förändringar som gynnar både personal och ekonomi är inget värt när man ser en möjlighet att gå emot förslag som inte kommer från det egna partiet. Jag vill här, fru talman, beröra två sådana förslag som vi framfört i motioner och till vilkas förmån Eric Hägelmark reserverat sig. Det finns två ting som bör vara vägledande för beslutsfattare. Det ena är att i så stor utsträckning som möjligt skapa förutsättningar för decentralisering av beslut. Det andra är att skapa förutsättningar för ett maximalt utnyttjande av våra resurser. Vi har i dag inom försvarsmakten i vissa fall svårigheter att helt och hållet utnyttja våra reservbefäl när det gäller den sista delen av den tjänstgöring som de enligt författningen är skyldiga att fullgöra. Anledningen till detta är i viss utsträckning de besparingsåtgärder som ålagts det militära försvaret. Besparingsåtgärderna har i en del fall gått ut över både särskilda övningsbefäl, SÖB, och krigsförbandsövningar, KFÖ. Jag har i motion 1984/85:1702 yrkat dels att man bemyndigar överbefälhavaren att besluta om avkortning av tjänstgöringsskyldighet över tio dagar — denna fråga skall i dag handläggas av regeringen —, dels att man hos regeringen begär att förbandscheferna bemyndigas besluta om avkortning av tjänstgöringsskyldigheten för reservbefäl med högst tio dagar. När det gäller handläggningen av reservbefälens tjänstgöring finns det i dag ingen enhetlighet. ÖB har bemyndigat försvarsgrenscheferna att handlägga ärenden som gäller avkortning upp till tio dagar. Försvarsgrenscheferna har sedan löst uppgiften på olika sätt. Inom marinen handläggs dessa ärenden centralt för flottan. Inom kustartilleriet har förbandscheferna bemyndigande. Chefen för flygvapnet har bemyndigat sina förbandschefer att handlägga sådana här ärenden, medan ärendena i armén handläggs centralt. Vi från folkpartiet anser att det klart bästa är att förbandscheferna får handlägga ärenden av denna art. Ingen vet bättre än förbandscheferna hur man bäst skall utnyttja den personal som finns och ingen vet bättre än förbandscheferna hur man bäst ger reservbefälen möjlighet till en meningsfull tjänstgöring. Det måste vara ett oerhört slöseri både med ekonomiska och med personella tillgångar, om man tvingas att fullt ut under alla omständigheter ordna tjänstgöring för uppfyllande av befälens tjänstgöringsskyldighet. Ekonomiskt är det i en del fall ett dåligt utnyttjande av resurser, om tjänstgöringen består i uppgifter som mer eller mindre måste konstrueras. För den enskilde måste detta uppfattas som meningslöst och otillfredsställande. För samhället kan en sådan tjänstgöring vara en förlust även på grund av att den tjänstgöringsskyldige lämnar en arbetsuppgift som är mer betydelsefull och genom vakans skapar problem. Enligt uppgift från aktiva befäl som handlägger sådana här ärenden är detta inte något ovanligt, utan problem finns. Därför bör åtgärder vidtas. Överbefälhavaren har också ställt sig positiv till motionens krav. De av svenska reservofficerarnas riksförbund, SROF, framförda skälen för att inte tillstyrka kraven visar enligt mitt förmenande att man inte inser att det i dag finns problem. Den likformighet som man säger sig vilja nå genom en likartad bedömning av frågor inom resp. försvarsgren finns inte i dag, t.ex. inom marinen. Det är samtidigt alldeles omöjligt att helt likforma systemet i dess tillämpning — vilket troligen är vad SROF syftar till, eftersom arbetsuppgifterna och krigsplaceringarna skiftar oerhört mycket mellan olika befäl. Det som skall vara styrande för handläggningen är givetvis om man kan utnyttja de kvarvarande sista dagarna av ett reservbefäls tjänstgöringstid till en uppgift som är meningsfull både för individen och för det svenska försvaret. Det är säkert också den bedömningen som ligger till grund för ÖB:s ställningstagande. Utskottet yrkar avslag med hänvisning till att det sker en decentralisering av beslut i större utsträckning än vad vi framfört i motionen, en i sanning märklig motivering. Det naturliga hade varit att genom bifall till motionen komma till rätta med de svagheter som i dag finns och ge möjlighet till en så effektiv handläggning som möjligt. Jag har inte hört några argument från utskottets företrädare, varken från Olle Göransson eller från Mats Olsson som har tagit upp denna enligt min mening angelägna fråga. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. Fru talman! Liksom föregående motion syftar motion 1984/85:1701 till ett rationellt utnyttjande av våra resurser inom försvaret. För att verksamheten skall bedrivas rationellt fordras ibland att man investerar i nyanskaffning av byggnader och materiel. Sådana investeringar måste till hundra procent finansieras via myndigheternas ordinarie anslag. Samtidigt skall likviden från försäljningen av fastigheter och materiel enligt regleringsbrev för budgetåret 1984/85 inlevereras till statskassan, om summan överskrider 300 000 kr. Denna ordning har klara nackdelar. Risk finns för att underhåll av utrustning som skall avvecklas försummas, eftersom de medel som använts till underhåll ej kommer myndigheten till godo vid försäljning. Det finns heller inget incitament att försöka få ut maximalt vid försäljning. Vi har därför yrkat att riksdagen hos regeringen begär att ändring sker, så att myndigheten får tillgodogöra sig medlen från försäljning. Överbefälhavaren delar vår uppfattning, nämligen att man genom regleringsbrevet ej tillräckligt stimulerar myndigheten till en effektiv och rationell avveckling. ÖB säger sig också vara beredd att tillsammans med berörda centrala myndigheter utarbeta förslag till hur bestämmelserna bör utformas. Tyvärr har inte utskottets majoritet tagit fasta på detta, inte heller på försvarets rationaliseringsinstituts yttrande, där man visserligen inte tillstyrker men väcker frågan om utredning. En lyhördhet skulle ha gjort det möjligt att bifalla motionen, så att regleringsbrevet för 1985/86 får en utformning som stimulerar myndigheterna till att vidta rationaliseringsåtgärder. Jag yrkar bifall till reservation nr 5. Fru talman! När riksdagen föregående år behandlade försvarsmaktens fredsorganisation var förändringar på västkusten en del av det som vållade diskussion. Den förändring som riksdagens beslut innebar gav möjlighet till en högre beredskap än de ursprungliga förslag som diskuterades. Detta var bra och nödvändigt. Det måste nu slås fast att ytterligare uttunning ej får ske och att en förstärkning är påkallad. För att uppfylla målet för vår säkerhetspolitik bör en förstärkning ske i denna del av landet. Jag delar inte överbefälhavarens syn, att försvarsberedskapen på västkusten i nuvarande ekonomiska situation är balanserad i förhållande till försvarsberedskapen i andra delar av landet. Genom förflyttningen av rörliga förband och genom den långsamma förnyelsen av fasta kustartilleriförband har det blivit en oacceptabel försämring. Utskottet påpekar att den förändring av ledningsansvaret för vissa fartygsförband som det beslutades om och som genomfördes inte ändrar principerna för fartygens operativa utnyttjande. Förbanden skall även i fortsättningen mobiliseras på västkusten och under en stor del av året bedriva sin övningsverksamhet i Västerhavet. Det är bra att utskottet lyfter fram detta förhållande, eftersom det är osäkert om riksdagens beslut har vunnit gehör och förverkligats. Fartygsförbanden mobiliserar visserligen på västkusten, och de finns där under den första tiden. Men man kan då, på grund av att personalen är nyinryckt, ej lösa sina uppgifter i någon större utsträckning. Enheterna uppehåller sig sedan den längsta tiden i Östersjön. Detta är inte acceptabelt och inte i samklang med det beslut som fattades i riksdagens kammare. Utskottets påpekande bör därför uppmärksammas hos ansvarig myndighet. Det gäller att genom närvaro i Västerhavet uppehålla beredskapen. En liknande oro gäller en annan sak som utskottet aktualiserar, värnpliktsutbildningen och det beslut riksdagen fattade förra året. Detta beslut innebar att man skulle utbilda på västkusten för att omsätta krigsorganisationen. Det är tvivelaktigt om det beslutet har uppmärksammats. Man kan inte se att målet kommer att uppnås under de kommande två planeringsåren. Även där är det av värde att utskottet nu i sin skrivning påpekar att beslutet finns. Det är av noll och intet värde att vi fattar beslut om verkställigheten uteblir. Fru talman! Det är min förhoppning att frågan om de brister i vårt försvar på västkusten som finns på grund av tidigare fattade beslut blir föremål för övervägande och beslut i samband med arbetet i 1984 års försvarskommitté och i samband med 1987 års försvarsbeslut. Till sist, fru talman! Folkpartiet har även i år, för fjärde året i rad — nuien partimotion — återkommit med kravet på ett nytt prövningsförfarande för erhållande av vapenfri tjänst. Vi yrkar i andra hand, om kammaren inte bifaller detta vårt yrkande, att riksdagen beslutar om en översyn av gällande prövningsförfarande. Vi konstaterar än en gång att det nuvarande prövningsförfarandet inte uppfyller de krav som kan ställas och att det inte verkar på det sätt som avsågs vid lagens införande. Vår sedan 1981 framförda kritik delas av landets biskopar, som i förra årets herdabrev uttalade: ”Rätten till vapenvägran har upprepade gånger fått sitt stöd av kyrkorna. Denna rätt respekteras också i svensk lag. Alternativet för den som inte anser sig kunna fullgöra sin värnplikt är s.k. vapenfri tjänstgöring. Prövningsförfarandet till sådana tjänster har emellertid ofta blivit utsatt för kritik. Vi måste tyvärr konstatera att vissa delar av denna kritik fortfarande är giltig. Bl. a. kommer alltjämt inga andra än radikalpacifister i fråga för en sådan tjänstgöring. Vi ansluter oss till den växande opinion som kräver ett avskaffande av det nuvarande prövningsförfarandet.” Detta är en uppföljning av vad som uttalades på det kristna riksmötet i Jönköping 1983. Vi välkomnar från folkpartiet den motion från Evert Svensson m.fl. socialdemokrater, där man instämmer i våra krav på en översyn. Man vill dock inte gå så långt som folkpartiet, som kräver ett helt nytt prövningsförfarande. Det gör man inte trots att vårt förslag i sin konstruktion helt sammanfaller med de krav som framfördes på det Fria kristna riksmötet i Jönköping 1976. När vi i dag här i kammaren diskuterar rätten till vapenfri tjänst för dem som har en allvarlig övertygelse, religiös eller etisk, är det av intresse att notera att man i Finland har beslutat om en ändring i lagen om vapenfri tjänst. I detta vårt grannland skall man på försök under fem år bevilja vapenfri tjänst och civiltjänst utan prövning. Man anser att man genom en förlängning av tjänstgöringen med 120 dagar garanterar att ingen som ej har allvarlig övertygelse utnyttjar möjligheten. Vi har anfört samma argument i vår motion: tjänstgöringstidens längd, ett aktivt ställningstagande mot vapentjänst, obligatoriskt informationssamtal om lagens krav och tjänstgöringsalternativ, intyg som bekräftar anledningen är garanti nog. Det som däremot inte har förändrats ett dugg är den svenska riksdagens försvarsutskotts inställning i denna fråga. Man upprepar sina tidigare motiv, där det förnämsta tycks vara att vårt försvar vilar på den allmänna värnplikten för män. Detta varje år upprepade konstaterande förvånar mig lika mycket i år som föregående år. Vi har från folkpartiet i vår motion, i år lika litet som föregående år, yrkat på någon förändring av gällande system. Det finns inte heller från Evert Svensson och hans medmotionärer några sådana tankar. Vad vi däremot från folkpartiet anfört är att unga män som lyder under värnpliktslagen skall beredas möjlighet fullgöra denna sin tjänstgöring som vapenfria, inom ramen för totalförsvaret. Skillnaden är att försvarsutskottet vill lösa det problem som finns genom att avslå begäran om vapenfri tjänst och då riskerar att endera tvinga den sökande att fullgöra tjänsten som vapentjänst mot sin övertygelse, eller bli totalvägrare, medan man enligt folkpartiets förslag genom en ändring av lagen bereder den sökande möjlighet att uppfylla de krav som landet ställer. Det är intressant att spekulera i varför ledamöterna i försvarsutskottet inte till någon del påverkas av den helt klara förändringen i samhället, både till frågan om det rimliga i dagens prövningsförfarande och dess konsekvenser och även den ökade insikten om att bl.a. civilförsvaret är en viktig del av vårt totalförsvar. Vi har från folkpartiet i många år pekat på vikten av att civilförsvaret tillförs yngre personal och att denna bereds en god utbildning. Vi anser detta vara en förutsättning för att vi skall få ett bra fungerande befolkningsskydd. I våra tankar om en direktrekrytering av värnpliktiga till civilförsvaret, som Eric Hägelmark tidigare berört här i dag, har de vapenfria utgjort en del. För att åter vända blickarna till vårt grannland Finland, så har man där ansett att det man där kallar civiltjänst skall ske efter utbildning i räddningsförvaltningen, luftfartsförvaltningen eller sjukvården. Sådan utbildning faller enligt mitt sätt att se inom ramen för totalförsvaret. Motiven för en förändring av prövningsförfarandet är därför enligt folkpartiets mening tunga. Om kammarens ledamöter trots detta inte anser sig kunna bifalla vårt yrkande är det än mer svårförståeligt om man följer utskottet som även tillbakavisar vårt andrahandsyrkande, vilket sammanfaller med yrkandet i Evert Svenssons motion, nämligen begäran om en översyn. Att hårdnackat vidhålla att allt är i sin ordning trots många vittnesmål om motsatsen både från organisationer, som företräder unga människor som drabbats, och från ledamöter i vapenfrinämnden är omöjligt att acceptera. Att unga människor sätts i fängelse för sin övertygelses skull kan aldrig accepteras. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag skall börja där Kerstin Ekman slutade, och jag skulle naturligtvis kunna hänvisa till den omfattande debatt som vi förde förra året. Men jag vill gärna granska folkpartimotionen och reservationen från en annan utgångspunkt, och jag skulle vilja peka på det som jag uppfattar som bristen på logik i folkpartimotionen och reservationen.

Dessa skall alltså i fortsättningen ta hand om detta och pröva de unga männens övertygelse, och att den övertygelsen stämmer med vapenfrilagens krav. Det innebär att de sökandes möjligheter att få ett sådant intyg blir beroende av deras kontakter med personer som dels har kompetens att pröva om övertygelsen stämmer med vapenfrilagen, dels åtnjuter allmänt förtroende. En sådan prövning medför en påtaglig fara för att kravet på rättvisa de sökande emellan allvarligt eftersätts. Det har också mycket riktigt påpekats av Oswald Söderqvist. Men låt oss nu anta att folkpartisystemet fungerar, Kerstin Ekman. Det innebär att åtskilliga unga män aldrig kommer att få sina intyg. Det finns vapenvägrare som inte uppfyller vapenfrilagens krav. Låt mig hänvisa till en intervju med två vapenvägrare i Värnplikts-Nytt för ett par månader sedan. Jag skall nöja mig med fotnoten och ett citat ur intervjun. Fotnoten lyder: ”Erik avtjänar ett fyra månader långt straff, Göran tre, månader. Bägge har suttit en månad tidigare. De har sökt vapenfri tjänst men aldrig fått det.” — Och varför har de inte fått det? Jag har inte granskat utredningarna, men jag kan citera vad pojkarna själva säger i intervjun: ”Vi skulle inte tveka att skjuta en fiende om han försöker ha ihjäl våra landsmän.” Klart är alltså att de här båda, om vi följer folkpartimodellen, inte skulle kunna få sina intyg och därmed inte vapenfri tjänst. Vad återstår då för dem enligt lagstiftningen? Jo, straffpåföljd, en påföljd för att de vägrar värnplikt. Men, Kerstin Ekman, om den här påföljden då blir fängelse i fyra månader, då är det inte prövningsförfarandet det är fel på enligt Kerstin Ekmans och folkpartiets resonemang, då är det ju sanktionssystemet som ni behöver ändra. Men då får ni föreslå det. Det andra huvudalternativet, om vi skall granska folkpartiresonemanget, är att alla får sina intyg om att fullgöra vapenfri tjänst. Ja, men då har vi åstadkommit ett system som innebär frivillig värnplikt. Då får ni begära en ändring av vapenfrilagen. När det gäller yrkande 2 och motion 1710 av Evert Svensson m.fl. som kräver en allmän översyn har utskottet gjort den bedömningen att det är för tidigt. Vapenfrinämnden arbetar efter den gällande lagstiftningen och har regelbundet återkommande policykonferenser för att få en så rättvisande och korrekt behandling som möjligt av de sökande. När det sedan gäller Kerstin Ekmans resonemang om reservation 6 om avkortning av reservbefälens tjänstgöringsskyldighet vill jag bara konstatera att utskottets majoritet och Eric Hägelmark skiljer sig åt i uppfattning i den här frågan. Enligt de uppgifter försvarsutskottet har fått finns det redan i dag större möjlighet till en decentralisering av beslutanderätten än som redovisas i motion 1702. Jag vill också hänvisa till att frågan kommer att bli föremål för ytterligare överväganden i försvarsdepartementet. Försvarsutskottet har alltså inte ansett det nödvändigt att ta upp yrkandet i motionen. Beträffande reservation 9 vill jag säga att jag delar Gunnar Björks uppfattning, att de frågor som tas upp i motion 700 och även i reservation 9 är viktiga. Men flera av dem är redan nyligen utredda eller under någon form av beredning. När det gäller värnpliktsförmånerna för det kommande budgetåret har vi redan för några veckor sedan fattat beslut. När det gäller yrkandet såsom det är formulerat i reservation 9, där tyngdpunkten läggs på värnpliktsförmånerna, skulle jag rakt upp och ned vilja säga så här: Det är inte en ny utredning som behövs — värnpliktsförmånerna är nyligen utredda, och det rätt grundligt. Det är mer pengar som behövs. Gunnar Björk känner ju väl till det statsfinansiella läget. I anslutning till den här reservationen tog Gunnar Björk också upp en motion om olycksfallsfrekvensen. Oswald Söderqvist var inne på samma fråga. Det är ett allvarligt problem. Det förekommer en beklaglig ökning av antalet olycksfall. Vi är i utskottet överens — utskottet, där Gunnar Björk ingår, är på den punkten enhälligt — om att försöka få ned antalet olyckor i samband med värnpliktstjänstgöringen. Samtidigt konstaterar vi i utskottet att överbefälhavarens bestämmelser på området har utfärdats så nyligen att deras inverkan på olycksfallsfrekvensen knappast har kunnat utvärderas. Beträffande vägtrafiken vet vi att det vidtas åtgärder för att få ned antalet olycksfall. Men det är självfallet viktigt — som Gunnar Björk och även Oswald Söderqvist sade — att vi följer det här med stor uppmärksamhet. Oswald Söderqvist framställde ett särskilt yrkande om bifall till vad som sägs i motion 2781 om politiska frioch rättigheter på de militära förbanden. Här pågår en försöksverksamhet, och jag tror att vi måste avvakta resultatet av den. Beträffande öppenheten i övrigt när det gäller politisk verksamhet på förbanden vill jag hänvisa till det svar som försvarsministern har lämnat tidigare i dag. I reservation 12 förespråkar de moderata reservanterna en höjning av mobiliseringsberedskapen inom civilförsvaret. Det är enligt majoriteten i utskottet helt klart en sådan angelägenhet där man inte nu skall företa förändringar utan pröva eventuella förändringar i samband med nästa långsiktiga försvarsbeslut. Beträffande reservation 13 om anskaffning av andningsskydd måste jag göra samma konstaterande som civilförsvarsstyrelsen, nämligen att den ekonomiska ramen inte medger en tidigareläggning av anskaffningen. Vi kan också konstatera att vi inte har ytterligare medel att tillskjuta. När det gäller reservation 14 har utskottsmajoriteten konstaterat att försvarsministern redan arbetar efter de riktlinjer för skyddsrumsbyggande som förespråkas i motion 1265, dvs. återhållsamhet i s.k. lågriskområden. Då bör riksdagen inte göra det uttalande till regeringen som förespråkas i motionen och i reservation 14. Det innebär också att vi inte kan tillgodoräkna oss de 100 milj.kr. som Eric Hägelmark åberopar i reservation 15. När det gäller personalresurserna vid civilbefälhavarkanslierna tillåter jag mig slutligen säga att regeringen har uppmärksammat denna fråga. Vi anser det därför klokt att avvakta budgetpropositionen i januari 1986, eftersom reservationen syftar till budgetåret 1986/87. Sammanfattningsvis, fru talman, yrkar jag avslag på reservationerna 1,6, 9, 12, 13, 14, 15 och 19, vpk-motionerna samt det särskilda yrkandet av Oswald Söderqvist och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Vi har inga medel för att ta fram skyddsmasker i den takt som man hade tänkt sig i det senaste försvarsbeslutet, säger Karl-Erik Svartberg. Jo, vi har medel, om man är beredd att ta fram dem samt omfördela och prioritera. Förra gången denna fråga var uppe till behandling i försvarsutskottet, var ett enigt utskott starkt kritiskt mot den försening som föreslogs i andningsskyddsprogrammet. Nu har man gått halva vägen, och det blir bara en tvåårig försening. Detta är inte tillfredsställande. Det gäller en så viktig sak att den bör prioriteras. Därför har vi förklarat: Låt oss hålla fast vid den ståndpunkt beträffande skyddsmasksproduktionen som vi enigt intog i 1982 års försvarsbeslut. Vi har anvisat möjligheter att ta fram pengarna. Det rör sig om 32 milj.kr. under en femårig programplaneperiod. Det bör vara möjligt att inrymma det beloppet. Det är bra att Karl-Erik Svartberg säger att regeringen har uppmärksammat problemen med CB-kanslierna. Har vi en garanti för att tjänsterna tas fram till nästkommande budgetår, är ju allt gott och väl. Men det hindrar inte att utskottet gör en enig markering. Då är ju utskott och regering överens. Men så länge vi inte har fått ett klart löfte, tycker vi att det är rimligt med en reservation till förmån för en slutlig reglering av dessa tjänster.

Fru talman! Först ett par ord om vårt förslag om ändring av systemet för reservbefälens tjänstgöringsskyldighet. Hade utskottet accepterat vårt yrkande fullt ut, hade man löst de problem som i dag finns ute på fältet, bl.a. i arméförbanden. Man hade då fått ett ordentligt utnyttjande av personalen när den behövs men undvikit de svårigheter som man dras med i dag. När det gäller frågan om vapenfri tjänst hade det kanske varit bättre om Karl-Erik Svartberg hade nöjt sig med att hänvisa till föregående års debatt. Visserligen tycker jag att argumenten inte höll den gången heller, men de var i alla fall bättre än dem som Karl-Erik Svartberg nu konstruerar. När Karl-Erik Svartberg vet att man har ett system som inte fungerar och som drabbar unga människor, är det cyniskt att säga att vi i vår motion borde ha tagit upp sanktionsförfarandet. Vad är det för fel på det resonemang som förs i Finland? Där har man ungefär samma inställning som vi. Också där har man en totalförsvarstanke och behöver sitt folk för att klara av sina försvarsansträngningar. Det råder inget motsatsförhållande. Det verkar som om man vore totalt okänslig för bekymren, när man för debatten på det sätt som Karl-Erik Svartberg gör. Om unga människor förklarar att de av religiösa eller etiska skäl inte vill göra vapentjänst, skall det vara tillräckligt för att de skall få göra vapenfri tjänst. Den som blir nekad kan i dag antingen tvingas göra vapentjänst mot sin övertygelse eller riskera fängelsestraff. Det är inte värdigt Sverige i dag att ha samvetsfångar. Det är faktiskt det vi har.
Fru talman! Karl-Erik Svartberg tog upp vår motion om olycksfallsfrekvensen. Vi är då eniga om att inse allvaret och avvakta ÖB:s initiativ. När det gäller värnpliktsutredningen, som centern har krävt, tycker jag ändå att det finns värnpliktssociala frågor som borde ses över. Skälet till detta är delvis det svek som den socialdemokratiska regeringen har gjort mot de värnpliktiga. I samband med försvarsbeslutet här i kammaren i maj 1982 sade socialdemokraterna att man ville ge en ersättning med 30 kr. per dag, och det hade man tidigare sagt också under utredningsarbetet. De 30 kronorna borde i dag vara värda ungefär 36 kr., med den nettoprisuppräkning som vi har gjort inom försvarsmakten. Det är långt ifrån den situation där vi står i dag. Den ersättning som i dag utges ligger vid ungefär den nivå som moderaterna, centern och folkpartiet stod för i försvarsbeslutet, Socialdemokraterna har alltså svikit ett löfte, och det är sällan som vallöften har varit så konkreta som det socialdemokraterna gav här i maj 1982. Det är sällan man så väl ser hur ett vallöfte har svikits som i denna fråga.
Fru talman! Våra vallöften koncentrerades till fyra stycken, och dem känner Gunnar Björk i Gävle väl. Vi betraktade allt annat som vi föreslog som sådant vi skulle arbeta för om det fanns möjligheter. Vi har alltså sett att samhällsekonomin är sådan att vi inte har kunnat lyfta värnpliktsförmånerna i den takt som vi skulle önska. Vad beträffar resor och dylikt tror jag inte att parlamentariska utredningar kan plocka fram detaljer i ett resesystem, utan vi måste överlåta åt berörda myndigheter att använda sunt förnuft och försöka att komma med ett vettigt system, inkl. reseförmåner. Kerstin Ekman tycker att mina argument är svaga. Jag har inte uttalat mig om Kerstin Ekmans argument och skall inte göra det nu heller. Jag har bara konstaterat de brister i logiken som finns i hennes resonemang. Jag kan väl också lämna Kerstin Ekman den upplysningen att huvuddelen av dem som sitter i fängelse för vapenvägran gör det utan att ha fått avslag på någon ansökan om vapenfri tjänst. De har inte sökt vapenfri tjänst, och anledningen till detta kan man ju bara spekulera om. Rättviseskäl talar för att vi försöker att så långt det är möjligt åstadkomma en prövning som är lika för alla som söker vapenfri tjänst. Till Olle Aulin vill jag bara säga att CB-kanslierna är en fråga för budgetåret 1986/87. Om regeringen nu inte skulle landa på den linje som Olle Aulin och moderaterna förespråkar tillsammans med de övriga borgerliga, har ni möjlighet att återkomma i januari 1986. Bara av det skälet är det onödigt att nu göra ett uttalande från riksdagens sida.

Fru talman! Det tycks inte vara möjligt att få Karl-Erik Svartberg att över huvud taget diskutera möjligheterna att gå över till ett annat prövningsförfarande. Men varför skall man så hårdnackat gå emot vårt andrahandsyrkande, som sammanfaller med Evert Svenssons och andra socialdemokraters yrkande, om en översyn av det system som vi har i dag? Det kan väl inte vara så att man år efter år skall slå sig till ro trots att det höjs fler och fler röster i det svenska samhället om att det inte står bra till. Då kan man väl inte bara säga att allt står bra till och ta fram allehanda argument, om vilka som sitter i fängelse och varför. Det är ju inte fråga om den saken! Titta över systemet, lägg fakta på bordet som vi sedan kan diskutera! Det kan inte vara så, Karl-Erik Svartberg, att en gång fattade beslut för alltid kan vara riktiga, särskilt inte när det gäller unga människor och deras samveten.
Fru talman! Karl-Erik Svartberg säger att vi inte skall fästa avseende vid vad som sades i reservationen från socialdemokratiskt håll när det gäller försvarsbeslutet. Jag noterar den självuppgivenhet man numera tvingas inta. Men jag hävdar ändå att det visst var ett vallöfte. Det stod i värnpliktsförmånskommitténs reservation, och det stod i socialdemokraternas reservation i försvarsutskottets betänkande. Men nu är det tydligen utsuddat i Karl-Erik Svartbergs minne, som i en datamaskin när strömmen har gått.
Fru talman! Gunnar Björk i Gävle får försöka välja orden en smula. Våra vallöften var preciserade i fyra punkter — jag tror inte jag behöver upprepa dem. Sedan sade vi att vi skulle försöka arbeta efter de riktlinjer vi tidigare haft och med de beslut vi tidigare hade bakom oss, men att vi måste göra det i den takt som det fanns ekonomiska resurser till. Så klart sade vi beträffande våra vallöften. Gunnar Björk får alltså inte göra den snedtolkningen av riksdagsbeslut och reservationer att de alla var vallöften. Våra vallöften preciserade vi klart ut, och dem har vi också arbetat för. Vi kommer självfallet att fortsätta arbeta för förbättrade värnpliktsförmåner i takt med att vi får bättre ekonomiska resurser. Får jag sedan, fru talman, till Kerstin Ekman säga att vi på några punkter haft avvikande meningar och också reserverat oss från socialdemokratisk sida när det gäller den nya vapenfrilagen. Men vi anser att riksdagen inte efter bara några år skall ändra i gällande lagstiftning. Man måste i alla fall ta ett visst antal år på sig för att utvärdera och försöka förbättra inom lagstiftningens ram. Det är vår linje. Vi har också formulerat den mycket mjukt när vi sagt att utskottet anser det vara för tidigt att nu göra en översyn av vapenfrilagen och dess tillämpning.

Fru talman! I årets betänkande nummer 9 från försvarsutskottet behandlas under punkt 15 moment 2 a min motion 1984/85:1698 om hemvärnets beväpning. Frågan kan i det totala försvarssammanhanget synas obetydlig men innehåller faktiskt synpunkter av synnerlig vikt. Hemvärnet, som utgör en frivilligt rekryterad del av armén, hade ursprungligen sina uppgifter inom hemortsförsvaret, bakom en mobiliserad försvarsmakt. Under senare tid har emellertid hemvärnet fått allt betydelsefullare uppgifter inom vår kuppoch incidentberedskap. Det kan också uttryckas så att hemvärnet till en del skall svara för vårt skydd framför en mobiliserande försvarsmakt. Det frivilliga hemvärnet har lojalt påtagit sig sina nya, maktpåliggande uppgifter, men känner, och upplever, att man är bristfälligt utrustad för dem. Hemvärnet omfattar drygt 100 000 man, men ändå anvisades inom arméns stat endast 9 milj.kr. till förnyelse av hemvärnets materiel under budgetåret 1983/84. I min motion hemställde jag att riksdagen måtte ge regeringen till känna att riksdagen finner hemvärnets insatser inom det militära försvaret mycket betydelsefulla och att hemvärnet därför i en snabbare takt än hittills måste tillföras den moderna materiel som är en nödvändighet för uppgifternas lösande. Utskottet säger sig anse att hemvärnet har stor betydelse för vårt försvar, inte minst för insatser vid överraskande inlett anfall, men låter sig nöja med detta konstaterande och avstyrker min motion. Fru talman! Jag kan inte nöja mig med detta, utan yrkar bifall till motion 1984/85:1698.

Fru talman! I min motion 1266 har jag hemställt om att flyttningen av arméns helikopterflygarutbildning till Malmen, Linköping, uppskjuts i avvaktan på att helikopterutredningen, HKp-84, blir klar. Liksom fallet är bland de militära piloterna sker nu en överströmning av militära helikopterförare till det civila området, där inkomsterna är högre och arbetet säkrare. Behovet av att utbilda civila helikopterförare ökar både i Sverige och i Norden. Om utbildningen skall kunna ske i samarbete med de nordiska länderna kan den endast förläggas till en civil flygplats. Helikopterutredningen kom fram till att det fordras radikala åtgärder inom flygsäkerhetsområdet. Åtgärder behöver vidtas för att förbättra den grundläggande utbildningen, och det måste till en förbättring av färdighetsträning och utbildning på svåra moment inom helikopterområdet. Förutom reguljärflyget finns det ett antal företag som bedriver olika verksamheter på Skavsta. Där finns Nyge-Aero AB, som är marknadsledande i Sverige inom allmänflygsektorn med verkstad för reparation, tillsyn och bygge av flygplan och helikoptrar. Där finns också Saab Helikopter AB, som är ett dotterbolag inom Saab-Scanias flygdivision. Saab Helikopter köper och säljer helikoptrar och har en mångårig erfarenhet från utbildning av helikopterförare. Sedan augusti 1984 har helikopterutbildning bedrivits på Skavsta av arméflygskolan och Saab Helikopter. Utbildningen har genomförts problemfritt tack vare ett gott samarbete parterna emellan och med de övriga brukarna. Erfarenheten av verksamheten är mycket positiv och kan tjäna som exempel på ett gott samarbete mellan en civilt driven flygplats och militär verksamhet. Samarbete mellan det civila samhället och försvaret är förmånligt sett ur samhällssynpunkt. Totalförsvaret omfattar ju i dag praktiskt taget hela samhället. Det är därför nödvändigt att det militära försvaret, när det är möjligt och lämpligt, samordnas med civil verksamhet. De civila intressenterna på Skavsta är mycket positiva till att bedriva en civil helikopterutbildning och till ett fortsatt samarbete med arméns helikopterflyg. Det skulle ha varit möjligt om en del av försvarets helikopterutbildning fått stanna kvar på Skavsta, t.ex. grundutbildning och viss färdighetsträning. I dagsläget är ju den grundläggande militära och den civila utbildningen identiska. Nyköpings kommun har överlämnat en mycket fördelaktig offert till regeringen. Det skulle innebära en besparing på 65 miljoner om arméflygskolan blev kvar på Skavsta. Men det allra viktigaste motivet för att helikopterutbildningen skall vara kvar på Skavsta är att flygplatsen är så bra ur flygsäkerhetssynpunkt. Där finns utomordentliga övningssektorer och obegränsade möjligheter att flyga utan att störa annan flygtrafik. Luftrummet runt flygplatsen är fritt för indelning i olika övningssektorer. Skavsta är en säkrare flygplats än Malmens flygplats i Linköping, där arméflygskolan kommer att få dela luftrum och landningsfält med målflygdivisionen och den försökscentral som försvarets materielverk förlagt dit. Blandad trafik med övningsvarv och banor som korsar varandra medför stora säkerhetsrisker. I luftrummet vid Malmen blir trängseln stor. Dels kommer Saab att provflyga JAS Gripen, dels kommer Viggen att instrumentlanda på samma bas. Då måste arméflygskolans plan stanna på marken. Det blir inga övningar och utbildningen störs. Koncessionsnämndens tillstånd för hur verksamheten på Malmen skall bedrivas ur bullersynpunkt har ännu inte kommit. Då helikopterflygning är en ur bullersynpunkt mycket störande verksamhet, kommer det troligtvis att bli stora restriktioner, om någon hänsyn tas till alla de kringboende i Malmens omedelbara närhet. Detta är ytterligare en faktor som försämrar Vid Skavsta finns inga besvärande bullerbegränsningar i flygplatsens närområde. Närmaste tätbebyggelse finns på ett avstånd av ca 5 km. Terrängen inom helikopterområdet är huvudsakligen låglänt utan stora höjdvariationer, vilket medger att området kan utnyttjas till fullo även vid låga molnbaser. Den sörmländska terrängen är idealisk för helikopterskolning, eftersom den är så varierande och erbjuder skiftande förutsättningar. Här finns relativt obebyggda områden och blandad terräng med åker, skog m.m., som ger möjlighet att öva i olika naturtyper. Fru talman! Jag finner det anmärkningsvärt och beklagligt att utskottet inte tagit någon hänsyn till de nya faktorer som framkommit sedan Skavsta flygplats tillkommit utan endast hänvisat till regeringsbeslutet. Jag tror att det begås ett stort misstag inom försvaret den dag flyttningen av arméflygskolan sker till Malmen. Jag hoppas att inga olyckor kommer att hända på Malmen — incidenter har redan förekommit vid provflygning — och jag hoppas att utbildningen av helikopterförare kommer att kunna ske utan alltför stora störningar. Min förhoppning är också att en samordnad civil och militär helikopterutbildning snarast kommer till stånd, att försvaret då är berett att ompröva sin ståndpunkt och att en sådan utbildning förläggs till Nyköping. Då skulle riksdagens gamla löfte om ersättning för det nedlagda F 11 kunna uppfyllas i stället för att, som nu kommer att ske, ytterligare statlig verksamhet från Nyköpings kommun tas bort. Fru talman! Jag finner det inte meningsfullt att yrka bifall till min motion, då försvarsutskottet är helt enigt i sitt avslagsyrkande, som avgetts utan någon motivering. Men jag kommer med uppmärksamhet att följa utvecklingen på det här området.

Fru talman! Mycket av det som Anita Persson har sagt vad gäller lämpligheten m.m. av att bedriva denna verksamhet i Nyköping och vid flygplatsen i Skavsta är riktigt. Men beslutet att flytta arméflygskolan till Malmslätt har ju fattats tidigare och ingår i de besparingsoch rationaliseringsåtgärder som vidtagits inom försvaret för att få ekonomin att gå ihop. Utskottet finner inte anledning att ompröva detta beslut, som vi nu noggrant har studerat. Dessutom har vi haft uppvaktning från bl.a. Nyköpings kommun. Vi har också gjort studiebesök på platsen och funnit att vi för dagen inte kan ändra det beslut som fattats tidigare. Det pågår övervägningar inom regeringen och inom försvarsmyndigheten vad gäller helikopterförarutbildningen. Vi får avvakta resultatet av dessa överväganden. Om problemen vid Malmen visar sig svåröverkomliga är det också något som får bli avgörande för den framtida lokaliseringen och för frågan huruvida det går att genomföra det beslut som tidigare fattats.
Fru talman! Ur besparingssynpunkt bör noteras att Nyköpings kommun lämnat en mycket fördelaktig offert. Jag är glad att Mats Olsson nu säger att man kan komma att ompröva sitt ställningstagande. Jag ser det som ett löfte.